Fru talman! Charlotte Quensel har frågat mig om jag avser att verka för att minska eller tillfälligt stoppa trängselskatten. Charlotte Quensel har också frågat mig om jag anser att trängselskatten har en reducerande effekt på antalet personer som använder bil som färdmedel till och från jobbet. Trängselskatten bidrar generellt till att flytta över resor till kollektivtrafik och minska köerna under rusningstid. Pandemin har krävt särskilda hänsyn för att minska det totala antalet resor till och från jobbet. Att den som kan jobba hemma ska jobba hemma har varit centralt för att minska trängseln. Regeringen har även föreslagit att regionerna tillförs medel för att upprätthålla kapaciteten i kollektivtrafiken under pandemin. För att underlätta för exempelvis sjukvårdspersonal har den tillfälliga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen förlängts. Möjligheten till fri parkering är något som flera regioner runt om i hela landet har efterfrågat runt sjukhusen. Den gäller nu även under 2021. Härutöver har regeringen infört krav på smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik som bland annat innebär att antalet passagerare på färdmedel inte ska överstiga hälften av färdmedlets sittplatser. Avslutningsvis har de ökade arbetskostnader som följt i pandemins spår varit av olika slag. Det kan bland annat vara på grund av ett ändrat resesätt eller ett behov av att köpa teknisk utrustning för att jobba hemma. Vad för kostnader det handlar om varierar över landet, men det är kostnader som normalt sett inte är avdragsgilla i deklarationen. Därför är den schablonmässiga kompensation regeringen föreslagit i form av en tillfällig skattereduktion för arbetskostnader på upp till 2 250 kronor per år också en relevant åtgärd i sammanhanget.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för att hon har tagit sig tid att svara på interpellationen, trots den extremt höga arbetsbelastning som råder på grund av pandemin. Det finns andra ministrar som har skjutit upp sina svar till september månad. Finansministern förmedlar i sitt svar ett antal åtgärder som har införts under pandemin. Det är en typ av förslag som har haft ett brett stöd i finansutskottet och i riksdagen, även om Sverigedemokraterna har velat gå längre än regeringen i några av frågorna. Ett exempel är stödet till regionernas kollektivtrafik för att upprätthålla kapaciteten och vid behov utöka den för att undvika trängsel. Dessa åtgärder har varit bra, men det är inte dem vi diskuterar i dag. I dag handlar det om trängselskatten. Trängselskatten har, som finansministern medger i sitt svar, ett tydligt syfte: att flytta över bilresor till kollektivtrafiken, särskilt i rusningstid, för att minska köerna. Under pandemin har skatten varit problematisk. Köerna är ett mindre problem än trängseln i kollektivtrafiken om målet är att minska smittspridning och därigenom minska antalet svårt sjuka och antalet som till och med får sätta livet till i denna pandemi. Regeringens kommunikation till företag och anställda har varit tydlig: Den som kan jobba hemma ska jobba hemma. Det i sig borde ha minskat antalet bilar som befinner sig på vägarna i rusningstid och därmed minskat behovet av en skatt för att begränsa köerna. Att göra nödvändiga resor med egen bil borde leda till minskad smittspridning jämfört med samma resor i kollektivtrafiken. Finansministern lyfter även den tillfälliga skattereduktionen, och det bör i sammanhanget påpekas att den inte omfattar till exempel pensionärer som till följd av pandemin har fått ökade kostnader för resor. Som jag ser det är den tillfälliga skattereduktionen mer av ett plåster på såret. Den reduktionen skapar inga incitament över huvud taget för att använda alternativa färdsätt till kollektivtrafiken. I våras fick vi ständiga larmrapporter om överfyllda bussar och tåg här i Stockholm, och den 20 maj kunde vi läsa att Sverige hade den högsta smittspridningen i EU - en förstaplats som ingen vill inneha. Att underlätta för bilister att använda sina bilar för att minska smittspridningen borde vara ett blygsamt pris under denna pandemi. Då vi verkar vara överens om att ett slopande av trängselskatten skulle minska pressen på kollektivtrafiken undrar jag varför finansministern har motsatt sig att sänka eller pausa den under pandemin.

Fru talman! Det är oerhört viktigt att de som är ansvariga för kollektivtrafiken säkerställer att de fortsätter att köra bussar och tåg även om det inte är lika många passagerare som det är normalt sett. Vi fick väldigt bekymmersamma larmrapporter om detta, inte minst från den moderatledda Stockholmsregionen där man började med att dra ned på turtätheten mitt i pandemin. Det var naturligtvis mycket olyckligt. Därför har regeringen också tillfört stora belopp till dem som är ansvariga för kollektivtrafiken så att man ska kunna upprätthålla turtätheten trots att biljettintäkterna sjunker. Det gör naturligtvis att det blir dyrare att transportera passagerarna. Det är välkommet att vi också har fått stöd för detta i riksdagen. Precis som jag sa är det såklart så att privatpersoner som arbetar under den här pandemin på olika sätt har kunnat få ökade arbetskostnader. Det kan handla om trängselskatteutgifter för personer i Stockholms och Göteborgsregionerna som inte har möjlighet att jobba hemifrån eller inte kan ta cykeln till jobbet utan då i stället väljer att åka bil av smittskyddsskäl, vilket naturligtvis är bra. I andra delar av landet kan det handla om andra kostnader som har ökat. Det kan handla om att personer som bor i glesbygd och normalt sett åker kollektivt nu har fått betydligt högre kostnader för att de tar bilen och då behöver köra lite längre, vilket naturligtvis ökar utgifterna för bensin. Man kan tänka sig att det också kan handla om att dra in snabbare bredband för att klara av att jobba hemifrån. Det ser väldigt olika ut i olika delar av landet. Där tycker jag att den skattereduktion som vi har för ökade kostnader under coronapandemin är väl avvägd på så sätt att den går till hela landet och inte bara till våra storstadsregioner, för också i glesbygd har man fått ökade kostnader under den här krisen.
Fru talman! Jag vill börja med att påminna finansministern om att det är trängselskatten som vi diskuterar i dag och inte andra åtgärder. Många av dem är väldigt bra, men det är trängselskatten det handlar om i dag. Regeringen presenterade förra veckan ännu en extra ändringsbudget med bland annat följande text: Spridningen av sjukdomen covid-19 fortsätter. Spridningen har en betydande påverkan på samhället i stort, både vad avser enskilda individer och privata företag. Vaccinering mot sjukdomen pågår men är långt ifrån slutförd. Här nämner regeringen att spridningen fortgår och att den har en betydande påverkan på både samhället och enskilda individer. I april förra året föreslog Sverigedemokraterna att trängselskatten skulle pausas under coronapandemin. Det var omöjligt att inte se och uppleva trängseln i kollektivtrafiken, och vi ansåg, och anser fortfarande, att slopad trängselskatt är en högst skälig åtgärd för att minska smittspridningen under pandemin. Som finansministern vet smittades många i höstas, och vårens våg har tärt på både individer och samhället i stort. Skulle smittspridningen ha varit lägre om fler hade fått möjlighet att använda bil? Ja. Det gynnar både dem som tar bilen och dem som inte har möjlighet att göra sin resa i bil. Även finansministern vet att en pausad trängselskatt skulle ha resulterat i att fler hade valt bil som färdmedel. Det var ju just dessa argument som användes när skatten infördes en gång i tiden, alltså att skatten skulle få bilister att välja kollektivtrafik som färdmedel i stället för bil. Min fråga till finansministern är därför: Väger regeringens motstånd mot bilister tyngre än viljan att med alla medel bekämpa coronaviruset som hittills skördat över 14 000 svenskars liv?

Fru talman! Läget skulle naturligtvis ha varit helt annorlunda om det hade funnits någon expert på smittspridning som hade föreslagit att vi skulle ta bort trängselskatten, men så är det ju inte. Den svenska strategin har utgått mycket från att lyssna på dem som är experter när det gäller hur man ska få ned smittspridningen. Ingen tycks ha bedömt att ett borttagande av trängselskatten är en särskilt effektiv åtgärd. Därför har regeringen också jobbat med andra åtgärder. Det handlar bland annat om att säkerställa att det finns tillgång till kollektivtrafik när antalet resenärer går ned så att det finns möjlighet att resa utan överdriven trängsel. Det är också därför som parkeringsförmånen inte beskattades under förra året och inte heller beskattas under det här året. Regeringen har alltså vidtagit en lång rad åtgärder, dock inte just den här.
Fru talman! Tack för informationen, finansministern! Jag blir lite ställd när finansministern säger att ingen har föreslagit att det är värt att pausa trängselskatten under pandemin. Vi som reser kommunalt i Stockholm har ständigt fått höra att det är bra om vi kan välja andra tider och att det är bra om vi kan välja andra sätt att ta oss fram i Stockholm. Vi vet att genom att en person tar bilen blir det i alla fall en person mindre som använder allmänna kommunikationsmedel. Om man inte har sagt uttryckligen till regeringen att just trängselskatten är värd att pausa under den här tiden borde det i alla fall ha kommit upp på agendan. Och om vi andra kan tänka ut det borde även regeringen tänka ut att det är ett bra sätt att slussa människor från allmänna kommunikationsmedel under en begränsad tid. Att pausa trängselskatten är inte en fråga om ökade eller minskade arbetskostnader. Det är framför allt en fråga om att arbeta för att minska Sveriges, genom hela pandemin, höga smittspridning. Trängselskatten är en åtgärd som flyttar folk från bilar till bussar, tåg och tunnelbana. Sedan vårvintern 2020 borde vi ha agerat precis tvärtom genom att hjälpa folk att välja bilen. Avslutningsvis vill jag fråga finansministern om regeringen i händelse av en ny coronavåg kommer att ersätta berörda regioner för en pausad trängselskatt.

Fru talman! Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder för att underlätta för de personer som behöver resa till jobbet. Det viktigaste är att alla som kan jobba hemifrån också gör det. Det andra har varit att säkerställa att det ska vara god turtäthet i kollektivtrafiken, trots att antalet resenärer har minskat under pandemin. Det tredje har varit att säkerställa att man inte blir beskattad om man får fri parkering, vilket har efterfrågats för inte minst sjukvårdspersonal. Det fjärde är den coronaskattereduktion som kompenserar dem som arbetar i alla delar av landet för eventuellt ökade kostnader under den här coronaperioden. Där vill jag understryka det jag sa tidigare om att det inte bara är i Stockholm och Göteborg som man kan ha fått ökade kostnader under den här perioden. Även i andra delar av landet har människor fått ökade kostnader, till exempel om man har långt till arbetet och väljer bil framför att åka kollektivt. Den här regeringen värnar ju hela landet, inte bara våra storstadsregioner.